Fru talman! Sven-Erik Österberg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att tillse att rekryteringar inom Arbetsförmedlingen görs i enlighet med regeringens deklarerade utnämningspolitik i fråga om öppenhet samt om jag ämnar vidta några andra åtgärder för att säkerställa att rekryteringen av toppchefer inom Arbetsförmedlingen sker på ett sätt som överensstämmer med regeringens syn på hur chefstillsättningar ska gå till. Sven-Erik Österberg har även frågat om jag har informerat mig om generaldirektörens tillvägagångssätt vid tillsättningen av de här diskuterade cheferna. Låt oss börja med att konstatera att regeringens utnämningspolitik avser utnämningar som regeringen fattar beslut om. I det här fallet rör frågorna rekryteringen av chefer vid Arbetsförmedlingen, beslut som fattas av Arbetsförmedlingens generaldirektör. Jag anser att det är viktigt att Arbetsförmedlingen har kompetenta chefer och att myndigheten vid rekryteringen av dessa följer det regelverk som finns för statliga anställningar. När det gäller staten som arbetsgivare kan jag konstatera att den arbetsgivarpolitiska delegeringen inom staten - som beslutats av riksdagen - ligger fast. Enligt denna delegering är det myndigheterna som arbetsgivare som har ansvaret för den statliga arbetsgivarpolitiken. Myndigheterna har inom ramen för denna delegering i uppgift att anställa, lönesätta, utveckla, motivera och avveckla sin personal. Myndigheterna ska säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens mål. När det gäller anställningar i staten ska enligt regeringsformen avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten ska, enligt lagen om offentlig anställning, sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat. En myndighet som avser att anställa en arbetstagare ska på något lämpligt sätt informera om detta så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten inom en viss tid. Någon information om lediga tjänster behöver dock inte lämnas om särskilda skäl talar emot det. Detta framgår av anställningsförordningen. Det arbetsgivarpolitiska ansvaret för rekrytering och anställning av personal, det vill säga även chefer vid en myndighet, ligger alltså på myndigheten. Regeringen är dock ansvarig för myndighetens verksamhet som helhet. Jag tycker att det är olyckligt om Arbetsförmedlingen inte har följt gällande regelverk och utgår från att Arbetsförmedlingen i fortsättningen kommer att göra det. Avslutningsvis vill jag nämna att jag med anledning av rekryteringen av de här diskuterade cheferna har varit i kontakt med generaldirektören för Arbetsförmedlingen för att informera mig om hur myndigheten arbetar i rekryteringsfrågor.

Fru talman! Tack för svaret, arbetsmarknadsministern! Skälet till min interpellation framgår ju väldigt tydligt av frågan. Jag kan hålla med om det mesta som står i arbetsmarknadsministerns svar, men det är egentligen ändå inte svar på det som jag frågade om. Frågan gällde det särskilda tillfälle då Arbetsförmedlingens chef Angeles Bermudez-Svankvist, som utsågs till generaldirektör den 12 juni 2008, för att tillsätta sina närmaste chefer, utan annonsering eller på annat sätt, utsåg medarbetare från den arbetsplats där hon tidigare hade varit anställd, alltså hos en tidigare arbetsgivare. Det ger ju en signal, tycker jag, om hur man anställer chefer i staten som rimmar väldigt illa med hur vi vill att det ska vara. Det är väldigt svårt för mig att tro att just de fyra som generaldirektören råkade känna från en tidigare arbetsplats skulle vara de exakt mest lämpliga för uppgifterna att vara höga chefer inom Arbetsförmedlingen. Jag tror säkert att det kan finnas personer som har minst lika goda, kanske till och med bättre, kvalifikationer, men dessa personer har inte haft någon chans att anmäla sitt intresse till Arbetsförmedlingen. På ett sätt kan man säga att de här personerna internrekryterats även om de togs från en tidigare arbetsgivare. Det som jag tycker är lite alarmerande i det här fallet är bland annat regeringens eget höga tonläge när det gäller rekrytering av personer. Inte minst kritiserade man den förra regeringen under förra mandatperioden. Man skulle ha större öppenhet. Det skulle vara ansökningsförfarande. Det skulle vara transparent. Det fanns till och med väldigt långtgående förslag på hur detta skulle gå till om man kom i regeringsställning. Nu har inte det verkställts på grund av de orimligheter som de förslagen innebar. Hur det skulle gå till hade väl ett inslag av populism vid det tillfället. Nu vet jag mycket väl att det här var de chefer som regeringen utser, men samtidigt är det ju viktigt, om man har den ambitionen när det gäller att utse sina egna chefer, att cheferna i sin tur också står för öppenhet i myndigheterna. Annars rimmar detta fruktansvärt illa, skulle jag vilja säga. Läser man sedan det som stod i tidningen Arbetsmarknaden, där de beskrev den nya generaldirektören, kan man se att de skrev så här: "Angeles Bermudez-Svankvist har alltid argumenterat för öppna rekryteringar och såg det som sitt moraliska ansvar att söka jobbet som generaldirektör för Arbetsförmedlingen. - När makten de facto har en öppen rekrytering är det ju vår skyldighet som har tyckt så . att söka jobbet annars skulle vi ha varit tysta." Hon har stått för en stor öppenhet. När hon själv kommer i chefsställning handplockar hon fyra gamla kolleger till toppjobb inom Arbetsförmedlingen. Det är ingen öppenhet, transparens eller möjlighet för andra att söka tjänsterna - något hon själv underströk så varmt när hon sökte posten som generaldirektör. Det här är olyckligt. Jag skulle vilja få lite tydligare svar av arbetsmarknadsministern. Det skulle vara intressant att få refererat - jag förstår att det inte går att få ett direkt citat - vad arbetsmarknadsministern sade till generaldirektören vid samtalet. Vad svarade generaldirektören? Tyckte hon att det var bra? Står hon upp för det? Eller tycker hon att det var olyckligt och att det inte ska upprepas? Jag ger arbetsmarknadsministern möjlighet att göra några reflexioner. Det skulle vara intressant för att belysa denna fråga, som såg så illa ut när den beskrevs i medierna.
Fru talman! Jag har ju varken rätt eller möjlighet att döma eller avgöra huruvida det gick rätt eller fel till. Den möjligheten tillkommer andra. Jag vill återigen påpeka just det Sven-Erik Österberg själv tar upp, nämligen att generaldirektören utsågs i en öppen rekryteringsprocess. Det var poängen med vår mer öppna rekryteringspolitik. Jag vet att generaldirektören har informerat facket och styrelsen. Vad jag sade var i ord och visor ungefär det Sven-Erik Österberg sade, nämligen att anställningsförordningen ska följas. Det är det regelverk som finns. I den mån det inte har skett ska det följas i fortsättningen. Det svar jag fick var i grund och botten detsamma, nämligen att det ska följas. Därmed har jag svarat på de frågor som Sven-Erik Österberg har tagit upp i sin interpellation. Det är väl självklart att oavsett vilken offentlig tjänst det handlar om ska regelverket följas. Så enkelt är det.
Fru talman! När jag intervjuades av TV 4 frågade reportern mig vad jag skulle ha gjort om jag hade varit minister. Jag sade då att jag skulle ha gett generaldirektören en ordentlig utskällning. Det är precis vad som behövs vid ett sådant tillfälle. Det ska naturligtvis inte vara ministerstyre i fråga om de anställningarna. På den punkten är Littorin och jag fullständigt överens. Det är myndighetschefens sak. Jag tolkar det så att arbetsmarknadsministern har samma åsikt som jag, nämligen att regelverket ska följas. Det ska upprätthållas en syn på staten där jag som medborgare och tjänsteman ska känna att jag blir sjyst behandlad om jag söker jobb hos staten. Jag ska veta att jag får jobbet för att jag har de rätta kvalifikationerna och att jag har haft chansen att söka, lägga fram min sak och få komma till en anställningsintervju om jag har bedömts som lämplig tillsammans med andra kandidater. Det är oerhört viktigt att veta att jag blir sjyst behandlad i staten. I det här fallet kan vi konstatera att det inte var så. Det var ett starkt avsteg från det som tydligen både jag och arbetsmarknadsministern står för. Generaldirektören svarade att hon tänkte följa regelverket. Varför gjorde hon inte det i det här fallet? Vad var skälet till det? Varför gjorde man avsteg i det här fallet? Kommer generaldirektören vid kommande tillsättningar att följa regelverket så att det inte blir en sådan här debatt som inte är bra för regeringen, Arbetsförmedlingens generaldirektör eller för myndigheten? Det skapar en signal om att det där fungerar på ett sätt som det inte borde göra. Det här föranleder en vidare diskussion. Nöjer sig arbetsmarknadsministern med att generaldirektören fortsättningsvis ska följa regelverket? Är det vad ni kom fram till? Jag vill att arbetsmarknadsministern förtydligar det i sitt svar. Det som sker är olyckligt. Jag har sedan konstaterat andra saker som har kommit fram efter det att jag väckte interpellationen. Det gäller bland annat hur man reser hit och dit. Det kan man vrida och vända på, men jag tror att man kan strunta i detta. Det är viktigt att chefer kan röra sig och snabbt komma på plats. Däremot har det kommit fram att Arbetsförmedlingens chef vid tillfällen också har tagit på sig föreläsningsuppdrag. Hon har blivit ersatt för föredrag under arbetstid. Det hänvisas till att det har skett med Arbetsmarknadsdepartementets samtycke. Enligt uppgift ska generaldirektören ha erhållit ett arvode om 40 000 från en föreläsning som skulle ha handlat om "Management by love". Fanns det ett samtycke om detta? I vilken omfattning ska det kunna ske under den ordinarie arbetstiden för Arbetsförmedlingens generaldirektör? Det är en ganska pressad myndighet. Spontant kan man tycka att chefen borde vara på plats och styra myndigheten så mycket som möjligt. På vilket sätt har undantag medgivits, om det vi har läst har varit sant?
Fru talman! Utskällning - vi försöker att låta bli att arbeta med den sortens arbetsgivarpolitik. Däremot ska vi ha öppna och tydliga samtal, och det har vi haft. Inte ens goda intentioner är tillräckliga skäl för att, om så var fallet, inte följa regelverket eller dess intentioner om öppenhet, tydlighet och så vidare. I faktisk mening är det så att under tre veckor efter det att ett beslut har anslagits finns möjlighet att överklaga. Det har inte inkommit något sådant överklagande. I det här fallet är det passerat. Men jag tror att av det öppna och tydliga samtalet framgår att regelverket ska följas och att det är uppenbart att så kommer att bli fallet framöver. När det gäller föreläsningsuppdrag är det riktigt att generaldirektören till Arbetsmarknadsdepartementets rätts och expeditionschef har anmält bisyssla av en omfattning på - tror jag - sex föredrag. Föredragen var överenskomna när anställningen påbörjades, och hon ansökte omedelbart på helt korrekt sätt om att få fullfölja det hon redan hade kommit överens om. Men vi har också samtalat om att det nu är viktigt att hon fokuserar på huvudgiften, och huvuduppgiften är att vara anställd som generaldirektör för Arbetsförmedlingen.
Fru talman! Både Littorin och jag vet att utskällning på ministernivå innebär inte att man skriker på varandra utan att man är synnerligen tydlig om vad man tycker om en sak - det kan inte missförstås av den man samtalar med. Jag vet att det sker i en lågmäld ton. Jag har själv varit med om det, så jag vet mycket väl hur det går till. Jag vet vad jag menar när jag säger så. Det är bra om arbetsmarknadsministern har haft detta tydliga samtal. Ett sådant agerande skadar inte bara myndigheten. Det är bra om detta har klarats ut. Jag tackar också för svaret i fråga om bisysslorna. Det är också bra att det har framgått av samtalet att Arbetsförmedlingens chef i den pressade situation som Arbetsförmedlingen som myndighet befinner sig i tar konsekvenserna av detta och minskar på sina bisysslor och sänder signalen att det är viktigt att fokusera på huvuduppgiften. Jag tackar för ett öppet svar och en förklaring på den punkten också. Jag förutsätter att vi slipper läsa mer om Arbetsförmedlingen när det gäller anställningar och så vidare, utan de ska nu skötas på ett korrekt sätt.
Fru talman! Jag har inte särskilt mycket mer att tillägga annat än att önska alla med och motdebattörer, talmannen och alla medarbetare en glad påsk och tack för i dag. : Jag instämmer i detta!)